Fru talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag avser att fortsätta med den hittills förda politiken som hon anser har lett till ökade ekonomiska skillnader. Hon har också frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska utanförskapet. Trots att inkomstskillnaderna i Sverige har ökat under de senaste 20 åren har Sverige fortfarande en av de jämnaste inkomstfördelningarna i världen. Inkomsterna har ökat för alla inkomstgrupper sedan 1991. För dem i den högsta inkomstgruppen skedde den största ökningen under socialdemokratiska regeringar. Ökningen mellan åren 2002 och 2006 motsvarar 10 500 kronor per månad medan ökningen under alliansregeringens tid fram till och med 2010 motsvarar 3 100 kronor. OECD har nyligen konstaterat att utjämningsstrategier som enbart vilar på skatter och bidrag inte är tillräckligt effektiva. Sysselsättningen för svaga grupper på arbetsmarknaden måste också öka. Regeringen har sedan den tillträdde 2006 fört en politik för att stärka arbetslinjen och sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, i syfte att bryta de senaste decenniernas växande utanförskap. Jag avser att fortsätta med den politiken. Det är genom att fler arbetar och färre är bidragsberoende som inkomstfördelningen hålls samman. Den långsiktigt bästa fördelningspolitiken är därför att få fler i arbete. Sedan 2006 har utanförskapet, mätt som helårsekvivalenser, minskat med 164 000 personer. En central del i att utjämna livschanser och välfärd har även den omfördelning som äger rum genom offentligt finansierad vård, skola och omsorg. Ojämnheten i inkomstfördelningen minskas med cirka en femtedel om även den offentliga konsumtionen beaktas.

Fru talman! Tack, finansministern, för svaret. Vi har lite olika politiska uppfattningar. Det märks tydligt i svaret. Sedan den borgerliga regeringen tillträdde 2006 har man fört en medveten politik för ökade ekonomiska skillnader, något som har gett resultat. Jag nämner i min interpellation att de fattiga har blivit närmare 567 kronor fattigare varje månad, jämfört med 2006. De rika har blivit rikare. Samtidigt som denna utveckling skett har det så kallade utanförskapet ökat. Jag pekade på siffror som då var tillgängliga. Nu, 2012, är utanförskapet i linje med 2006. Jag frågade: Avser finansministern att fortsätta den förda politiken och vidta ytterligare åtgärder för att öka de ekonomiska skillnaderna? Finansministern har svarat att han vill fortsätta den förda politiken. När det gäller min fråga om vilka åtgärder finansministern avser att vidta med den ekonomiska politiken för att minska utanförskapet är det lite oklart. Jag har tittat på inkomstförändringarna. De är ganska tydliga. De som tjänar minst har alltså förlorat och de som tjänar mest har vunnit mest på regeringens politik. Moderata riksdagsledamöter har tidigare framfört i kammaren att det är bra att vi får ökade inkomstskillnader. Min bild är att ökad ojämlikhet medför negativa effekter på samhället. Ökade inkomstskillnader är något negativt för mig. Det får effekter på hela samhället. Statsministern - jag tror även Anders Borg - använder begreppet ökade drivkrafter. Egentligen handlar det om att om de ekonomiska skillnaderna blir större ska den ökade drivkraften leda till att människor tar sig ur fattigdom och försöker skaffa sig jobb. 65 000 personer har utförsäkrats med den här politiken. Många av de personerna har inte kommit tillbaka vare sig till sjukförsäkringen eller till arbetslöshetsförsäkringen - inte ens till socialbidrag. Många av dem som har blivit utförsäkrade lever tillsammans med någon. De kanske bor i ett hus eller i en bostadsrätt. Då har man inte rätt till försörjningsstöd. Det betyder att man kommer att bli fattig pensionär så småningom. Finansministern pekar på att det här är en politik som han tänker fortsätta att föra. Varför stoltserar han inte med det? Varför är han inte riktigt nöjd? I en intervju säger finansministern: Det är naturligtvis besvärande om man ser indikationer på motsatsen, det vill säga att inkomstskillnaderna ökar. I svaret till mig säger finansministern att det är bra med ökade ekonomiska skillnader och att han avser att fortsätta den politiken. Men i intervjun säger han att det kanske inte är så bra. Det vore intressant att höra vad finansministerns bud är. Är det bra med ökade ekonomiska skillnader? Är det bra för samhället? Jag tror inte det. I interpellationen har jag inte nämnt det, men vi ser att skillnaderna ökar också mellan könen. Kvinnorna blir fattigare och männen blir rikare. Statsministern har sagt att det inte beror på att det är kvinnor och män utan på att män jobbar mer, har mer förmögenhet och tjänar mer. Det är därför inkomstskillnaderna ökar. Vi vet att pensionärer i dag betalar högre skatt än löntagare. Den medvetna politiken fortsätter. Är finansministern stolt över att de ekonomiska skillnaderna ökar? Jag skulle vilja ha svar på det.

Fru talman! Tänk er en flicka som kommer till Sverige i unga år. Hon kommer från ett land som har drabbats av våld och oro. Hon kommer till Sverige med ett fåtal släktingar. Hon lär sig snabbt svenska språket. Hon tar sig igenom den svenska skolan och får ganska bra betyg. När hon blir lite äldre jobbar hon extra som diskare och servitris samtidigt som hon går i skolan. Man märker sedan ganska snabbt att den här flickan har stort intresse och talang för design. Hon går kvällskurser som hon betalar med de pengar hon tjänar som diskare och servitris. Hon kommer så småningom att bli praktikant på ett designföretag. Hon lär sig mer. Hennes talang blir alltmer uppenbar. Uppmuntrad av Ung företagsamhet startar hon ett designföretag. Hon kämpar och arbetar 70 timmar i veckan för att företaget ska ta fart. Till slut tar det fart. Företaget går bra. Hon lyckas bra med sina designprodukter. Hon anställer fyra personer på sitt företag. Hon lyckas också ta ut en ganska hög lön som hon delvis använder till att konsumera saker som hon som ung flicka inte trodde var möjligt. Hon går på restaurang ibland. Hon kan unna sig en resa ibland. Hon använder också pengarna till att betala av sina studieskulder, och hon använder pengarna till att hjälpa några gamla släktingar från hemlandet. Den här historien är för mig en fantastisk berättelse. Den handlar om en person som kommer från enkla omständigheter, som kämpar, som lyckas och som får en hög inkomst. Till vänster i politiken, hos Socialdemokraterna, säger man: Hon är problemet. Den här kvinnan är ett problem. Hon har nämligen en hög inkomst. Hon tillhör dem som skapar inkomstskillnader. Hon tillhör dem som sliter isär landet, som man brukar säga. Hon är problemet. För mig är den här kvinnan löftet. Jag vill ha flera sådana här historier. Jag vill att alla som kommer från enkla omständigheter ska ha både en och två chanser att lyckas. Till vänster i politiken pekar man finger och säger: Hon tillhör de rika. Detta ska vi bekämpa. Hon är problemet. Hur ska de bekämpa det? Jo, naturligtvis genom att göra företagande krångligare. Man ska också höja skatten för henne så att man beskattar bort den höga lön som hon äntligen kan ta ut så att hon får ungefär samma standard som hon hade när hon var diskare och servitris. Man ska ha det ungefär likadant oavsett hur mycket man kämpar. Så här ser debatten om inkomstskillnader ut. Antingen är man för en social rörlighet där människor får kämpa och får lyckas och får belönas för att de lyckas eller också är man emot det och säger att vi inte ska ha några inkomstskillnader. Allt ska utjämnas. Det ska inte spela någon roll vad man gör i livet. Så ser debatten ut. Min fråga till vänstern och Socialdemokraterna är: Vad säger ni till den här kvinnan som har kämpat hela livet och äntligen lyckats för att motivera att ni ska ta hennes pengar ifrån henne och för att motivera att det är hon som är problemet?

Fru talman! Den här interpellationen är en favorit i repris. Jag tycker att det är bra att den här typen av debatter sker i denna kammare. Det blir tydligt vad det kommer att handla om när vi närmar oss valet 2014, nämligen om vi primärt ska syssla med en bidragslinje eller om vi ska stödja alliansregeringens arbetslinje. För mig är det viktigt att konstatera att utgångspunkten för politiken ska vara starka och stabila statsfinanser, vilket är grunden för en generös välfärdspolitik. Den skapar sammanhållning i stället för klyftor i samhället. När vi började den här debatten framställdes det ibland som om alliansregeringen bedrev en medvetet ondskefull politik. Nu har debatten nyanserats och handlar just om huruvida vi har ökade klyftor eller inte. Enligt Europakommissionens prognos är Sverige det enda land i EU som har minskat sin bruttoskuld under finanskrisen och det enda land i EU som går in i 2012 med överskott i de offentliga finanserna. Genom den grunden har vi råd och möjlighet att inte bara bevara generös välfärdspolitik som håller samman landet utan vi kan, under den stormande finanskrisen i vår omvärld, till och med bygga ut välfärdspolitiken. Hur kan det uppnås? Är det primärt genom att syssla med den tidigare bidragslinjen? Nej, genom att vi har gått över till en arbetslinje. Det är en politik som innebär att fler är friska och kan och vill arbeta. Det har åstadkommits genom Alliansens parallella reformsatsningar på en bättre fungerande sjukvård - som finansministern nämnde - en bättre fungerande sjukförsäkring och en bättre fungerande arbetslinje. De minskade ohälsotalen och den ökade sysselsättningen gör sammantaget att utanförskapet har visat en kontinuerligt minskad trend sedan 2006 på ca 20 procent av befolkningen till under 15 procent och med en prognos till 2014 ned mot 12 procent om den inslagna politiska linjen fullföljs. Detta skapar inte klyftor, det minskar klyftor i ett samhälle. När man tittar på klyftorna är det ofta skillnader i hushållens inkomster som betraktas, och vi använder ett begrepp som man ofta hör i denna debatt, så kallade Gini-koefficienter. Jag vill poängtera det som finansministern nämner i sista meningen i sitt svar. Om man tar hänsyn till offentlig konsumtion i form av välfärdsmöjligheter, skola, vård och omsorg, ligger Sverige i särklass bäst till med de allra minsta skillnaderna mellan hushållens disponibla inkomster. Man blir då lite förvånad när man reflekterar över det alternativ som kommer från Socialdemokraterna och vänsterhåll. De hade en tidigare finansminister, Ernst Wigforss, som myntade det ofta citerade begreppet att fattigdomen fördrages med jämnmod då den delas av alla. Detta kanske är den typ av Gini-koefficient som man vill ha från Socialdemokraterna. Man vill ha noll i Gini-koefficient. Man ska alltså ha den allra fattigaste som rikslikare för vad målet för politiken är. Det blir en besvärande insikt om det inte är så att vi, när vi för in arbetslinjen, ger stimulanser till arbetslivet. Människor kommer ut med större rörelsefrihet genom att de också har större disponibla inkomster. På sikt drar de med sig de som har det sämre ställt. Det är klart att under en sådan förändring kommer det att finnas en skillnad. Skillnaden som finansministern belyste i sitt svar kommer alla till gagn. Så är det alternativet i politiken som en tidigare socialdemokratisk finansminister har myntat på ett så dramatiskt sätt.

Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret och möjligheten till debatt i dag om denna viktiga fråga. I svaret tar finansministern upp några punkter för att besvara Eva-Lena Janssons interpellation. Bland annat säger finansministern att OECD har konstaterat att en politik som vilar bara på skatter och bidrag inte är tillräckligt effektiv. Det är någonting som man kan konstatera. Det är bara att titta sig omkring här i landet. Då kan man konstatera att den politik som finansministern står för inte är effektiv. Han säger också att sysselsättningen för svaga grupper måste öka. I Sverige är det precis tvärtom. Finansministerns politik innebär att långtidsarbetslösheten ökar, inte sysselsättningen för de svaga grupperna. Det innebär att denna fråga blir ännu mer aktuell, viktig och riktig att debattera här i kammaren. Eva-Lena Janssons fråga bekräftas av finansministern. Den politik och den situation som vi har i dag är skadlig och farlig eftersom den enligt finansministerns egen definition inte är korrekt. Om man ska bekämpa inkomstklyftor genom att sysselsättningen för svaga grupper måste öka och den inte gör det då har vi ett problem. Det måste finansministern vara bekymrad över. Eller också har finansministern hittat på något sätt att statistiskt trolla bort det faktum att långtidsarbetslösheten har ökat i Sverige. Det är nämligen så som finansministern hanterar politiska problem, alltså genom statistiskt trolleri och genom att vimsa runt och tala om äpplen och päron. Finansministern säger att fler arbetar och färre är bidragsberoende. Det är samma situation. Det är faktiskt tvärtom. Det är fler av de arbetslösa som i dag tvingas till bidragsberoende med finansministerns politik. I detta svar sägs också att omfördelning genom offentligt finansierad vård och skola är en viktig faktor för att motverka ökade inkomstskillnader. Där delar jag också finansministerns uppfattning. Men i verkligheten vältrar finansministerns politik över kostnader på kommunerna som är stora bärare av den medborgarnära välfärden, det vill säga äldrevård, barnomsorg och skola. Därmed dräneras den offentligt finansierade välfärden genom finansministerns politik. Det är detta som gör att hela denna debatt och frågan blir så viktig och aktuell. Det är detta som blir lite konstigt när man läser svaret. Det är två saker som gör mig lite förvånad i detta svar. Det ena är att finansministern på ett sätt delar Eva-Lena Janssons oro och bild genom att förklara att sysselsättningen måste öka för svaga grupper. I verkligheten är det precis tvärtom. Då är detta ett gigantiskt problem som finansministern uppenbarligen inte har några som helst förklaringar till eller svar på hur man ska ta sig ur. Men den andra och viktigaste frågan från Eva-Lena Jansson vill jag ytterligare belysa och förstärka så att vi kanske får ett svar på den i dag. Den handlar om det som finansministern säger om att trots att inkomstskillnaderna i Sverige har ökat under de senaste 20 åren har Sverige fortfarande en av de jämnaste inkomstfördelningarna i världen. Det är säkert ett helt korrekt påstående. Men det intressanta är om ordet trots innebär att finansministern anser att det är ett misslyckande att vi har en av de jämnaste inkomstfördelningarna i världen och om målet med finansministerns politik är att försöka förändra detta faktum så att vi inte ska leda denna liga framöver. Vad är egentligen målet med den moderatledda regeringens politik? Det skulle vara den riktigt viktiga cloun att diskutera. Om målet är att vi ska ändra på det faktum att vi fortfarande har en av de jämnaste inkomstfördelningarna i världen, då kan jag lättare förstå finansministerns politik. Annars blir det svårt.

Fru talman! Jag har med intresse läst Anders Borgs interpellationssvar och tackar för det. Anders Borg problematiserar inte de ökade inkomstklyftorna. Jag avläser detta som ett ställningstagande. Det är oproblematiskt. Ökande inkomstklyftor skapar ökade spänningar i samhället. Skillnaderna tillsammans med segregation i boende, skola och så vidare gör att själva limmet i samhället löses upp och samhället riskerar att bli så att säga ett särhälle. Då minskar beredskapen att hjälpa sin nästa, då ökar risken för egendomsbrott, kriminaliteten ökar, och alla förlorar. Att då inte problematisera utvecklingen tycker jag är ett tydligt ställningstagande. Utvecklingen är inte problematisk. Regnar det på prästen, skvätter det på klockaren, verkar vara Anders Borgs devis. Om, som statsrådet verkar uttrycka det i interpellationssvaret, regeringens hela politik för att motverka de ökande klyftorna är den så kallade arbetslinjen är den mycket ihålig när denna misslyckats, om den innebär att människor ska få ett arbete, för det verkar de inte få enligt den statistik som finns att läsa. Johnny Munkhammar är ett bra affischnamn för de nya moderaterna. Jag hoppas att de säljer in honom. Han tydliggör partiets grundläggande ställningstaganden och verkar interpellera oppositionen och säger egentligen indirekt vad vi tycker. Då kanske mitt partis politik genom alla år talar emot hans sanning, där Sverige kanske inte skulle ha varit ett av de rikare länderna i världen om vi hade bedrivit den politik som Johnny Munkhammar säger att vi står för. Vårt partis meriter kanske alltså talar emot Johnny Munkhammars påhopp. Jag tycker inte heller att Munkhammar visar någon förståelse för att ökade skillnader sliter sönder samhället. Det tycker jag är en mycket problematisk inställning från en riksdagspolitiker.

Fru talman! I en sådan här debatt tycker jag att man kan ta upp tre eller fyra punkter. Den första punkten är att man kan jämföra med andra länder. Det har redan gjorts här. Sverige ligger väl till om man nu är ute efter att man ska ha så små klyftor som möjligt och en så hoppressad förmögenhetsstruktur som möjligt. Den andra punkten är att den helt avgörande faktorn för hur det ser ut med förmögenhets och inkomstfördelningen i ett land är det antal som är i arbete, alltså sysselsättningspolitik och bekämpande av arbetslöshet. Lyckas man med det lyckas man med grundproblemet. Den tredje punkten, och problemet, är det som Eva-Lena Jansson och andra tar upp: Är det orättvist med klyftor? Den fjärde punkten gäller naturligtvis vad Socialdemokraternas alternativ är. Men det kan jag just i dag hoppa över. Dessutom tycker jag att det är ganska tomt. Men vad är rättvisa? Är det att alla så att säga vid livets slut eller när de går i pension har samma inkomst? Är det likhet i resultatet av livsinsatsen som är målet? Det kan man ju tycka. Å andra sidan kommer man då till ganska konstiga resultat, nämligen att den som studerar, den som är flitig och den som anstränger sig inte ska ha betalt för detta, utan det ska utjämnas av staten. När man vid 65 års ålder, eller vad det är, går i mål ska man ha samma standard och samma villkor som de som gjort motsatsen - som varit lata, som inte utbildat sig eller vad det nu kan röra sig om. När man lyssnar på Eva-Lena Jansson märker man att kärnan är att alla klyftor är orättvisa; de sliter isär samhället. Men i all enkelhet skulle jag nog vilja hävda att om man drev den linje som Eva-Lena Jansson och några andra från Socialdemokraterna driver skulle det slita isär samhället ännu mer. Man skulle därmed säga till folk: Nej, du får ingen avkastning på din utbildning, på att du jobbar övertid eller på att du jobbar på obekväm arbetstid. Ökade drivkrafter är för Eva-Lena Jansson detsamma som ökade klyftor. Jo, men om ökade drivkrafter faktiskt leder till fler jobb, till att människor arbetar mer - sysselsättningsfrågan är ju helt avgörande för den övergripande frågan om förmögenhets och inkomstfördelningen - leder det också till minskade olikheter. Ytterligare ett exempel på det absurda i Eva-Lena Janssons inställning här: Om det nu är så, vilket det varit i Sverige under de senaste åren, att de rikare männens arbetslöshet ökat snabbare än kvinnornas - så var det åren 2008 och 2009 eftersom män i större utsträckning än kvinnor är anställda i industrin - minskar klyftorna. Eva-Lena Jansson med sin logik tycker då att det är bra - ju mer männen drabbas av arbetslöshet och sämre inkomster, desto bättre är det eftersom männen ligger före kvinnorna. Ni hör själva hur absurt detta resonemang är, men det som är kärnan i Eva-Lena Janssons budskap är just att alla klyftor är orättvisa och leder till ökade spänningar i samhället. Jag tror att det vore bättre om både män och kvinnor fick fler jobb och bättre arbetsmöjligheter. Att se till att männen blir fattigare och mer arbetslösa för att därigenom minska klyftorna tror inte jag är en bra väg att gå, men det är logiken i Eva-Lena Janssons argumentation.

Fru talman! Låt oss först konstatera hur det har sett ut under de senaste decennierna. I Sverige har vi haft förhållandet att det varit ett ständigt ökande utanförskap. Det är intressant att lite grann titta på orsakerna till klyftor. Vi har haft ökade klyftor ända sedan 1991, som finansministern tidigare redogjort för, och det har varit klyftor under socialdemokratiskt styre. Detta har, menar jag, till stor del berott på förhållandet att allt fler människor hamnat längre bort från arbetsmarknaden. Ska man komma till rätta med utanförskapet och klyftorna måste man, tror jag, se till att ha en politik för att få folk i arbete. Det jag tycker är det allra allvarligaste i Socialdemokraternas argumentation är att man verkar ha synen att det alltid är ett statiskt förhållande, att samma människor alltid är utsatta. Det finns ingen chans att förändra sin situation. Det finns ingen chans att utvecklas eller att komma tillbaka efter ett utanförskap. Vi har tydligt sett att den politik som regeringen sedan 2006 fört faktiskt har luckrat upp det stora utanförskap som tidigare byggts upp av Socialdemokraterna. Vi ser nu att fler människor med förtidspension eller människor i långvarig sjukskrivning eller i arbetslöshet får chansen att komma tillbaka. Vi har inriktat insatserna på att göra människor anställbara, att sänka trösklarna för att människor ska få en chans att komma tillbaka. Det är väl detta som egentligen skiljer Socialdemokraternas politik från vår politik. Vi tror på den enskilda individens förmåga att själv förändra sin situation, på att det hos varje enskild individ finns en inneboende kraft. Jag tror att det är väldigt olyckligt att lyssna på det Socialdemokraterna står för - att det skulle vara ett statiskt förhållande utan en chans för dessa människor att kunna förändra sin situation, utan en möjlighet att komma tillbaka och få en ny chans.
Fru talman! Socialdemokraterna väljer här i inlägg efter inlägg att hävda dels att Alliansens företrädare och Alliansens politik medvetet syftar till att försämra förhållandena för utsatta människor, till att öka rika människors ekonomiska tillgångar och därigenom till att öka klyftorna, dels att Sverige är ett land där allting går åt fel håll och där välfärden nedmonteras och närmast är på väg mot ett sammanbrott. Jag välkomnar naturligtvis att Socialdemokraterna väljer den här ingången i debatten eftersom det är en så grov karikatyr av verkligheten och så långt från den vardag som vi upplever i det här landet och från det allianspartierna står för att det kommer att leda till att nästa valrörelse mycket kommer att påminna om hur det var 2010. Man kan inte komma längre än Thomas Östros och Mona Sahlin i svartmålning. Det fungerade inte den gången, och sådant kommer inte att fungera nästa gång. Sanningen är att vi från alliansregeringens sida anser att vi ska hålla samman Sverige. Vi tycker att det är bra om vi har bra villkor för alla medborgare och om skillnaderna inte är alltför stora. Vi tror att det viktigaste medlet för att uppnå det är att vi ger alla människor möjligheter att arbeta, att vi ger människor goda förutsättningar för utbildning och att vi har en omfördelning som gynnar dem som har det allra sämst. Det är den utgångspunkt vi har! Det är alldeles uppenbart att Socialdemokraterna försöker tillskriva oss i allianspartierna åsikter som vi inte företräder. Men väljarna är naturligtvis alldeles för kloka för att luras av denna ständigt upprepade felaktighet. En annan sak som Socialdemokraterna gör är att de hävdar att Sverige är landet på väg mot sammanbrott. Jag kan till och med tillåta mig att le åt den beskrivningen då jag dagligen tvingas följa hur andra länder i Europa upplever den ekonomiska krisen. I Sverige har andelen människor med svåra materiella förhållanden minskat sedan åren 2005-2010, under krisåren, medan det i Tyskland, Italien, Spanien och många andra europeiska länder har skett dramatiska ökningar av andelen människor med svåra materiella förhållanden - länder som hårt drabbats av den ekonomiska krisen. Sverige är det OECD-land som tillsammans med de andra nordiska länderna har de minsta ekonomiska skillnaderna. En lång rad olika mått på det kan användas. Vårt problem var att Socialdemokraterna byggde ut omfördelningen och skatterna så långt att man skapade ett utanförskap. Man trängde undan företagsamhet. Man trängde undan arbete. Man undergrävde drivkraften i ekonomin. Då byggde man ett utanförskap. Det har vi nu medvetet och långsiktigt försökt motverka genom att förstärka möjligheterna att få arbete och genom att ha bättre företagsvillkor och bättre drivkrafter för arbete. Tre gånger upprepar Eva-Lena Jansson att Moderaterna, att Alliansen och regeringen, medvetet har en politik för att öka skillnaderna. Det här är en intressant härledningsförmåga som man måste få diskutera lite grann. Skillnaderna har ökat sedan 1990-talet. 85 procent av ökningen skedde under de socialdemokratiska åren. Som jag redovisat i svaret här ligger den stora ökningen för dem med de högsta inkomsterna - 3 000 kronor nu mot 10 000 kronor förra mandatperioden, under Socialdemokraterna. Men det gäller inte bara de här måtten. Tittar man på de mått som alltid redovisats i regeringarnas fördelningspolitiska bilaga ser man att lönespridningen kraftigt ökade under de socialdemokratiska åren och att könslöneskillnaderna ökade under de socialdemokratiska åren. Inkomstspridningen ökade. Förmögenhetskoncentrationen förstärktes. Vad ska vi då dra för slutsats utifrån Eva-Lena Janssons och Patrik Björcks logik? Var det här en medveten politik från Socialdemokraternas sida, eller var anledningen att man misslyckades med arbetslinjen? Jag skulle inte tillskriva Socialdemokraterna att de medvetet svarar för 85 procent av ökningen av klyftorna. Men det var så att 85 procent av ökningen av klyftorna byggde Socialdemokraterna upp. Det är resultatet av att man vägrar att se ett behov av att förnya och modernisera i välfärdsstaten. Det är därför vi från Alliansens sida i grunden ska välkomna den vänsterfundamentalism som blir allt tydligare från Socialdemokraterna. Man kör fast i de hjulspår som man fastnade i 2010, och man är oförmögen till förnyelse. Det är bara att välkomna detta. Det är en förstelnad socialdemokrati som kommer att förlora valet 2014.

Fru talman! Det är ganska intressant att föra denna debatt. Vi har en finansminister som säger att man inte vill ha ökade ekonomiska skillnader. Vi har tre moderata meddebattörer som tycker att det är bra att inkomstskillnaderna ökar. Varför valde finansministern att bara gå tillbaka till 1991? Kunde han inte gå tillbaka till 1891, när inkomstskillnaderna var enorma i Sverige? Vad har hänt med politiken under åren fram till 1991? Vad har syftet varit från de socialdemokratiska regeringarna? Det har ju varit socialdemokratiska regeringar under ganska lång tid under den tidsperioden på hundra år. Ökade eller minskade de ekonomiska skillnaderna? Det är ett misslyckande om inkomstskillnaderna ökar på ett sådant sätt att de som är fattiga blir fattigare. Om inkomstskillnaderna ökar är det inte en bra politik. Det är viktigt att diskutera vad det får för effekter när man driver en politik. Utanförskapet växer bland de mest utsatta, Anders Borg. Här säger Anders Borg att det är besvärande men att vi har lyckats relativt bra i den ekonomiska krisen och med full sysselsättning. Det är 345 000 som är arbetslösa. År 2006 var det 288 000. Jag kan säga till Anders Borg att jag inte tror att det är någon tröst för de 200 000 fattiga barnen i Sverige att höra att i Grekland är barnen minsann ännu fattigare. Det är ingen tröst. Vi lever här i Sverige och är här för att representera de svenska medborgarna. Vi måste förhålla oss till hur verkligheten har förändrats för de svenska medborgarna. Om vi ser att personer har fått det sämre i dag måste vi vara tydliga med det. Finansministern säger att det är bra om inkomstskillnaderna inte blir alltför stora. Kan han definiera vad som är inte alltför stora? Har han något begrepp om det kan han gärna tala om det. Om man inför avdragsrätt för välgörenhet som samtidigt gör det möjligt att få tillbaka på skatten i stället för att vi använder skatten för omfördelning är man tydlig med vilken typ av politik man vill ha. Katarina Brännström har sagt att det är bra med ökade ekonomiska skillnader. Hon är moderat ledamot. Isabella Jernbeck säger att det inte finns några fattiga i Sverige. Cristina Husmark Pehrsson sade att försämringarna i sjukförsäkringen gjordes i syfte att finansiera skattesänkningar, det vill säga att de sjuka skulle finansiera skattesänkningar. Det är en medveten politik som ökar inkomstskillnaderna i Sverige. Om Anders Borg inte tycker sig vilja stå för det, var då tydlig med att redogöra för det här. Vi ser att 65 000 har blivit utförsäkrade. Vi ser att pensionärer betalar högre skatt i dag. Det är väl en medveten politik? Varför är inte finansministern stolt över den politiken? Varför försöker han låtsas som att han inte medverkar till ökade ekonomiska skillnader? Man pekar på inkomstfördelningen som sker genom offentligt finansierad vård, skola och omsorg. Om kommuner får ägna mer av sina resurser till att ge sjuka och utförsäkrade socialbidrag i stället för att lägga dem på vård och skola blir den omfördelningen felaktig. Finansministern skjuter över sin extremt dåliga arbetsmarknadspolitik på kommunerna. De får ta ansvar för det. Jag och Socialdemokraterna tycker att det är viktigt att människor får växa i Sverige. Det är viktigt att människor får en andra chans via till exempel komvux, precis som Anders Borg fick och som Thomas Bodström fick. Att människor kan förverkliga sig själva och gå vidare och läsa på universitet är jätteviktigt. Men då får man dra ned på den verksamheten. Då minskar vi möjligheten för människor att ta sig vidare och få högre inkomst. Fru talman! Det vore intressant att få reda på: Är Anders Borg stolt över sin politik eller inte?

Fru talman! Här har vi Eva-Lena Jansson som riktar anklagelsen mot regeringen att politiken skulle vara medveten. Självklart är det en medveten politik att sätta jobb framför bidrag för att göra arbetet mer lönsamt. Jag vet inte om det finns någon politik som är omedveten. Kanske är det möjligen en beskrivning av Socialdemokraternas interna kaos och frånvaro av politik. Jag vet inte riktigt. Själv skulle jag gärna vilja komma tillbaka till det konkreta personliga exempel som diskussionen ändå handlar om bortom Gini-koefficienten och stora statistiska mått. Det handlar om flickan som kom till Sverige i unga år från ett land i kaos. Hon gick i svensk skola, kämpade med extrajobb och fann till slut sin grej. Hon startade ett designföretag. Hon jobbade 70 timmar i veckan, och till slut gick det bra. Hon fick en hög inkomst. Den inkomsten använder hon självklart till konsumtion. Hon hjälper släktingar och betalar på olika sätt av studieskulder. Hon är skurken i ert Sverige. Ni säger att hon är problemet. Ni vill ta hennes höga inkomst från henne, trots att hon har kämpat hela livet. Vad säger ni till henne? Nu har ni en chans till att svara. Varför tycker ni inte att det är bra att man tar sig från fattigdom till ett bättre liv? Varför är det ett problem? Varför vill ni motverka det med högre skatter och mer regleringar? Hans Ekström påpekar att jag inte skulle tycka att inkomstskillnader som ökar är ett problem. Låt mig säga vad som är ett problem: Fattigdom är ett problem. Vi ska öppna så många dörrar som möjligt så att människor tar sig ur fattigdom och tar sig till ett bättre liv. När de kommer till ett bättre liv ska vi välkomna det och inte peka finger, säga att det är dåligt och beskatta bort den ökade inkomsten som de då får.
Fru talman! Eva-Lena Jansson vill inte bara titta tillbaka till 1991 utan vill hämta politiken från 1891 och framåt. Det är ett intressant historiskt perspektiv som jag ofta tycker att Socialdemokraterna ägnar sig åt dessa dagar. De tittar bakåt och inte framåt. Finansministern är väldigt tydligt i sitt svar på interpellationen och talar om hur utanförskapet har minskat med 164 000 personer mätt i helårsekvivalenser från maktövertagandet från Socialdemokraterna 2006. Jag skulle i stället gärna vilja blicka lite framåt till år 2040. Vi vet att i dag arbetar tre för att försörja den fjärde. Om vi bara tittar på den demografiska utmaningen kommer det med allting oförändrat att vara två som kommer att arbeta för den tredje. Min fråga till Eva-Lena Jansson och Socialdemokraterna är: Hur tror ni att vi ska kunna möta framtidens utmaningar och inte minst den demografiska utmaningen om man inte har en arbetsstimulerande politik? Här har bland annat statsministern visat sig vara klärvoajant i så måtto att han lyfte upp frågan att diskutera: Hur ska den framtida pensionsåldern se ut? Det är den typen av frågor vi måste ställa för att garantera den framtida välfärden och den solidariskt finansierade välfärden som håller landet samman. I stället försöker man här att spekulera i en återgång till en bidragslinje med mer utgifter till dem som inte stimuleras att komma in på arbetsmarknaden. Hur detta på lång sikt ska kunna garantera välfärden i Sverige i en tid bortom valen 2014 och 2018, låt säga till år 2040, är för mig fullständigt obegripligt. Här måste man ha en framåtsyftande politik. De inslag av bland annat jobbstimulans som jobbskatteavdragen har haft, och som för övrigt ert partis ledning ställer sig bakom, är i allt väsentligt rätt väg att gå. Det är då förvånande att fundera över de gigantiska skatteutgiftsökningar som man förväntar sig genom Socialdemokraternas politik.

Fru talman! Finansministern anklagar oss för att svartmåla regeringen och regeringens politik. Sedan svartmålar han oss. Det kanske lätt blir så i en politisk debatt, och det må väl vara hänt. Men låt oss nu lämna svartmålandet. Åtminstone jag väljer att tolka finansministern positivt. Jag tolkar finansministerns svar som att regeringen med sin politik vill minska klyftorna. Om vi uttolkar det i svaret återstår de andra frågorna om hur det ska gå till. Om man inte tricksar med statistik och är seriös måste man ändå vara överens om några små enkla fakta. Utanförskapet har inte minskat. Arbetslösheten har ökat. Långtidsarbetslösheten växer. Givet att man får tolka finansministern positivt - att regeringen i sin politik strävar efter att minska klyftorna - blir frågan: Vad tänker man göra åt det här? Finansministern konstaterar nämligen att långtidsarbetslösheten måste minska för att politiken ska kunna vara framgångsrik. Det står med lite andra ord i svaret. Det står: Sysselsättningen för svaga grupper på arbetsmarknaden måste öka. Det är ett annat sätt att beskriva att långtidsarbetslösheten måste minska. Det har man inte lyckats med. Det är precis tvärtom; man har misslyckats. Regeringen säger att man vill stärka arbetslinjen och sänka trösklarna. Men i så fall skulle utanförskapet och arbetslösheten ha minskat. I verkligheten är det ju precis tvärtom. Då måste finansministern, om han vill undvika svartmålning och föra ned debatten på en seriös nivå, förklara vad han tänker göra. Vilka delar av sin politik tänker finansministern ändra på om han ska vara trovärdig när han hävdar att regeringens politik syftar till att minska klyftorna?

Fru talman! Sverige har små inkomstklyftor i ett internationellt perspektiv, och Sverige har haft en hygglig ekonomisk utveckling. Det talar lite grann emot Munkhammars, Hamiltons och andras teori om att stora dramatiska inkomstskillnader ska skapa jättetillväxt. Det verkar vara så att Sverige har klarat tillväxt ganska hyggligt med små inkomstskillnader. Är inte det ett ganska bra bevis för att man inte behöver ha stora klyftor för att kunna lyckas med ekonomisk tillväxt? När man lyssnar på debatten är det intressant att höra Anders Borgs målsättning om små klyftor och att hålla ihop landet. Jag delar finansministerns målsättning. Den kan ställas mot Munkhammars retorik. Utvecklingen går åt Munkhammars håll. Då är slutsatsen att endera har finansministern misslyckats med sin politik - eftersom Munkhammar verkar få alltmer rätt - eller så vill finansministern något annat än han säger. Jag kan inte dra några andra slutsatser. Anders Borg försöker underhålla en nidbild av socialdemokratin som ett bidragsparti för att det har varit partitaktiskt framgångsrikt. Då får jag vara tydlig och säga: Vi vill att människor lyckas. Men vi är bekymrade över ökade klyftor, för det skapar spänningar i samhället som medför stora kostnader både ekonomiskt och när det gäller sammanhållningen i samhället. Vi är bekymrade över att den borgerliga regeringen har misslyckats med sysselsättningen och den så kallade arbetslinjen.

Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att man talar sanning. Jag tycker att det är särskilt viktigt att man talar sanning i kammaren. I varje demokratiskt lands parlamentariska församling är det särskilt viktigt att inte luras och fara med osanning. Eva-Lena Jansson påstod här att "pensionärer betalar högre skatt". Det är oriktigt, för att uttrycka sig milt. Skatten för pensionärer har sänkts med 12 miljarder kronor. Det är 500-600 kronor per månad. Så ligger det till. Det är sanningen. Jag tycker att det är mycket beklämmande att höra en företrädare för det största partiet i Sveriges riksdag i dess kammare påstå att "pensionärer betalar högre skatt" när skatten för pensionärer i själva verket har sänkts med 12 miljarder. Du har en chans, Eva-Lena Jansson, att gå upp här och korrigera dig själv och be om ursäkt för den grova felsägning som det möjligen var. Men kanske var det medvetet. I så fall blir det som du nyss gav uttryck för och tillät dig att säga dubbelt värre. Fru talman! Vi har hört om bidragslinjen de facto och i praktiken från Socialdemokraternas sida. Vi menar att den har drivits för långt. Det behövs förvisso bidrag många gånger. Men den har skapat så svaga incitament och stimulans till arbete att det har blivit för lite. Och glöm inte: Vem är det som betalar bidragen? Det är de som arbetar. Vi måste alltså ha i basen, vare sig det är för pensionärer eller andra, en arbetslinje som ger resurser för pensioner, vård och omsorg även efter 65 års ålder.

Fru talman! Jag ska inte anklaga Patrik Björck för att inte tala sanning. Men vi kan ändå konstatera att det finns olika sanningar som man kan välja att presentera. Patrik Björck väljer att presentera en sanning, det vill säga att redovisa hur relationen är mellan antalet medborgare och arbetslösheten. Man kan också välja att se på arbetslösheten eller sysselsättningen utifrån nominella tal. Då ser man att antalet sysselsatta har ökat sedan 2006. Man kan som sagt välja vilken sanning man vill visa. Dessutom har antalet helårsekvivalenter, som det så fint heter, i utanförskap minskat sedan 2006 - bara för att ge en annan bild av sanningen. Kan vi inte åtminstone konstatera att den största fattigdomsfällan är att man hamnar i ett utanförskap - att man hamnar långt ifrån arbetsmarknaden? Kan vi inte vara överens om det? När vi nu ser att utanförskapet har minskat i nominella tal - kan vi inte se det som någonting positivt? Jag tycker att det är någonting som är ett bevis för att vi bedriver en politik som är riktig. Sedan finns det säkert mer att göra. Det finns säkert fler insatser som vi ska göra, och då ska vi väl fortsätta med dem. Om man kom med lite nyanser och inte bara målade allt i svart skulle det kanske öka förtroendet och kreditvärdigheten en aning.

Fru talman! För en tid sedan var jag på resa. Jag mötte då en kvinna som kom fram till mig och sade: Jag har det bra. Jag har faktiskt fått det bättre. Men jag har närstående som inte kan arbeta och som tvingas leva på 7 000 kronor i månaden. Jag är rädd, sade hon, för vad som händer i det samhälle jag har varit van att leva i, där man kan känna trygghet vid livets oundvikliga förändringar. Jag möter många människor som yttrar sig likartat. De gör det därför att Munkhammars idol Margaret Thatcher har ett genomslag i den praktiska politiken. Den arbetslinje som Socialdemokraterna alltid har slagits för innehåller det självklara: Du ska arbeta. Men det kan också inträffa att du ofrivilligt drabbas av arbetslöshet. Du kan bli sjuk. Då ska det finnas trygghetssystem som garanterar en inkomst som gör att du inte tvingas gå ut i otrygghet och gå från hus och hem. Det är detta ni moderater har raserat. Ni sköt sönder sjukförsäkringen. Ni sköt sönder arbetslöshetsförsäkringen. Ni skapade ett samhällsklimat där den arbetslöse och den sjuke belastas. Det är deras eget fel, menar ni. Thatcher formulerade sig så här: Det finns inget samhälle, bara individer. Det finns bara individer som ska konkurrera med varandra. Det är inte ett samhälle där vi människor samverkar och ger varandra styrka. Ty en gång blir den starke också svag. Den socialdemokratiska samhällsmodellen byggde på att hålla ihop samhället. Ni sköt sönder arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och solidariteten och sade att det skulle ge fler jobb. Det gav lägre förvärvsfrekvens, högre arbetslöshet, en plågande långtidsarbetslöshet och dessutom otrygga människor. Otryggheten finns inte bara hos den arbetslöse eller den sjuke utan hos de många som vilken dag som helst kan drabbas. Det är det verkliga resultatet av er politik, Anders Borg, och jag tror att det var den faktiska avsikten. Schlingmanns orkester spelar vackrare melodier, men slutstycket blir detsamma som Thatchers: Det finns inget samhället, det finns bara individer. Ni har kommit långt i den visan. Det vi ser i dag är en ökad ojämlikhet i vårt land som plågar inte bara dem som drabbas utan alla som vill ha ett solidariskt samhälle.
Fru talman! Regeringens ambition är att bygga ett Sverige som förenar tillväxt, utveckling och sammanhållning. Det gör vi med tre beståndsdelar. Det gör vi med arbetslinjen, det vill säga att alla som vill och kan ska vara i arbete och att drivkrafterna för att arbeta ska vara starka och att det ska finnas många företag som vill anställa. Vi gör det med utbildning. Vi ska ha ett utbildningssystem som ger kunskap och ger alla en god grund för social rörlighet. Och vi gör det med direkta omfördelningsåtgärder. Detta är de olika linjer som vi har förstärkt under regeringsåren, och resultaten är mycket tydliga. Antalet sysselsatta har ökat mycket kraftigt. Skälet till att Konjunkturinstitutet, Riksbanken, EU-kommissionen och alla andra som gör prognoser för svensk ekonomi just gör prognoser för sysselsättningen på det sättet är att det är det som är det centrala måttet när vi jämför länder och när vi jämför arbetsmarknad över tiden. Sysselsättningen i Sverige stiger snabbare än i andra länder. Sysselsättningen i Sverige har kommit tillbaka så att den är högre än vid krisen samtidigt som de flesta andra länder ligger sämre. För första gången på många år ser vi en kraftig ökning av privat sysselsättning. Den är högre än vad den har varit tidigare. Detta är naturligtvis framgångar. Utanförskapet mätt som helårsekvivalenter, det sätt som den socialdemokratiska regeringen tog fram och lade grund för som mål för sin politik, har minskat kraftigt. Vi har tagit oss igenom en kris där andelen hushåll med socialbidrag endast har ökat något, och den ligger lägre än den gjorde under huvuddelen av den socialdemokratiska regeringsperioden. Detta är positiva tecken på att arbetsmarknaden fungerar. Tittar vi på utbildningssystemet, där vi har förstärkt betygssystem, nationella prov och lärardrivkrafter, är det också tydligt att vi förstärker de sammanhållande krafterna i samhället genom att förbättra utbildningssystemet. Mot detta står en socialdemokrati som verkar ha bestämt sig för att man bara ska styra genom att titta i backspegeln. Här har vi ett parti vars grundidé är att bidragssystemet ska byggas ut. Det är inte så att vi har ett alternativ som säger att vi ska ta ned dem och ett som säger att vi ska behålla dem, utan vi har ett som säger att vi ska behålla dem och ett som säger att vi ska bygga ut dem. Socialdemokraterna vill återställa och bygga ut bidragssystemen. Det är kärnan i den socialdemokratiska budgeten. Det är väl lika bra att Socialdemokraterna står för det för en gångs skull. Det är ju det som er budget innehåller. För att hantera detta ska man höja skatterna kraftigt på ungdomar, höja arbetsgivaravgifter och tjänstemoms, och om jag har förstått det rätt ska man också tredubbla värnskatten. Samlat är detta en mycket kraftig skattehöjningspolitik. Det kommer man inte att kunna kompensera för med den här backspegelspolitiken med industristöd och återupprepade kunskapslyft, utan det kommer att ge en politik som ger färre i sysselsättning. Det är en politik som leder till högre arbetslöshet. Detta är grundskillnaden. Vi vill ha ett samhälle som präglas av sammanhållning. Det ska vara byggt på en tydlig arbetslinje med drivkrafter för arbete och på utbildning där vi har social rörlighet därför att alla människor får en möjligt, oavsett bakgrund, att få en bra utbildning. Vi tror att det kan behövas en omfördelning så att de som har det sämst i samhället också ska få en bra och dräglig levnadsstandard. Mot det står en socialdemokrati som har bestämt sig för att backa bilen, styra genom att titta i backspegeln och vägra varje form av modernisering av den svenska modellen och välfärdssamhället. Här sitter några av Sveriges riksdags viktigaste tillgångar, de som utgör kärnan i motståndet mot förnyelse inom socialdemokratin och som vill garantera att vi ska återupprepa det som hände 2006 och 2010. Ingen kan välkomna det mer än jag eftersom jag är övertygad om att 2014 blir en upprepning av 2006 och 2010. Vi välkomnar att vi ska utkämpa denna valrörelse på nytt. Jag kan garantera att ni inte kommer att vinna den.

Fru talman! Jag tycker att jag är ganska tydlig när jag säger saker. Men jag får väl upprepa en sak för Carl B Hamilton i alla fall. Pensionärer i Sverige betalar högre skatt än löntagare med samma inkomst. Var det svårt att begripa? Jag har uppfattat det så. Jobbskatteavdrag heter det, och det betyder att man får en särskild skatt när man jobbar och en högre skatt om man är pensionär. Vi har sagt att lön ska beskattas lika, det vill säga även pension som är innestående lön. Inkomstklyftorna vidgas i Sverige. Det har jag försökt att poängtera, och jag ogillar det. Jag ogillar när klyftorna ökar. Anders Borg vill inte gärna berätta om han är stolt över att inkomstskillnaderna ökar. Mellan 1991 och 1994 - och jag använder 1991 eftersom finansministern tyckte att det var viktigt att gå tillbaka - styrdes Sverige av Carl Bildt och en moderatledd regering. Då fick den rikaste tiondelen 45 000 kronor mer i disponibel inkomst per år. Samtidigt fick alla andra minskade inkomster. Det är fakta. Vi ser att den politiken slår igenom nu också och hur skillnaderna ökar. Jag vill också ha sagt till protokollet att i Sverige betraktar vi inte arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och pensionen som bidrag. Det är en del av den generella välfärden. Det är bra att vi har fått på papper nu att vi har en finansminister som betraktar pension, föräldraförsäkring, sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring som bidrag. Han tillhör dessutom en regering som har infört ett nytt bidrag, nämligen vårdnadsbidrag. Det är ett bidrag. Det heter verkligen bidrag. Dessutom har andelen som har försörjningsstöd, det vill säga socialbidrag, ökat i dag. Jag beklagar detta. Vi är för en lägre skatt för pensionärer. Vi vill ha mer resurser till forskning, fler högskoleplatser, bättre utbildning och en bättre arbetsmarknadspolitik därför att vi tror att det minskar skillnaderna och ger fler jobb. Det är synd att regeringen inte har den typen av politik.

Fru talman! Jag vill gärna återgälda finansministerns vänlighet och säga att jag tror att tiden talar för att Anders Borg blir en stor tillgång för socialdemokratin. Varje dag ser vi effekterna av politiken.

Det har bara bitit på de arbetslösa och de sjuka som har fått leverera 20 miljarder i försämringar som har omvandlats till skattesänkningar för dem som redan hade det bra. Sedan Anders Borg inträdde som finansminister har de 10 procenten med lägst inkomst i vårt land fått sin inkomst sänkt med 600 kronor i månaden. De 10 procent som har det bäst har fått inkomstförstärkningar med 14 900. Det är dramatiken i utfallet som visar hur olika inkomstgrupper har påverkats av er politik. Och det är det stora misslyckandet. Förvärvsfrekvensen har minskat, arbetslösheten har ökat och långtidsarbetslösheten biter sig fast. Er politik skapar klyftor och ojämlikhet.

Fru talman! Den här debatten handlar om inkomstklyftorna. Det är alldeles tydligt att vi här har en skiljelinje i svensk politik. Alliansen och regeringen driver en medveten politik för att förena arbetslinje med utbildningspolitik och kunskap för att hålla ihop Sverige och för att kunna satsa på omfördelning genom växande resurser. Mot det står en socialdemokrati som ansvarade för 85 procent av ökningen av skillnaderna där bara under den senaste mandatperioden de 10 procent bäst ställda fick 10 000 kronor i ökade inkomster, där förmögenhetskoncentrationen steg, där inkomstspridningen ökade och där könslöneskillnaderna förstärktes. Det är en socialdemokrati som vägrar att ta ansvar och ompröva och som vill upprepa samma bidragspolitik på nytt. Det var bidragspolitiken som gjorde att man ökade skillnaderna. Det var för att man underminerade arbetslinjen och misslyckades med jobben som skillnaderna ökade. Det är alldeles uppenbart att den här regeringens politik har fungerat. Vi upplever stigande reallöner i Sverige. Vi har kunnat satsa på välfärden. Vi har en sysselsättning som ligger högre än under krisen, högre än 2006 och som ökat kraftigare än i de allra flesta europeiska länder. Vi har en långtidsarbetslöshet som till andel av arbetskraften är den lägsta i Europa. Vi har ett utanförskap som, mätt med det mått som Socialdemokraterna lade fast, har uppnått de mål som den socialdemokratiska regeringen satte på 800 000 personer som är beroende av olika sociala transfereringssystem. Nu har vi en avmattning. Tillväxten bromsar upp under 2012. Socialdemokraterna har en dröm om att den avmattningen och inbromsningen ska gälla fram till 2014. Jag får väl beklaga att jag tror att vi som vanligt kommer att ha en konjunkturuppgång, och som vanligt kommer vi därför återigen se att sysselsättning och arbetslöshet vänder åt rätt håll. Då kommer vi att fortsätta den här diskussionen - svartmålning kontra en tilltro på sammanhållning och den svenska modellen. Det är alldeles uppenbart att så ser skillnaderna ut i svensk politik.